Beträffande ett frisläppande av investeringsfonderna instämmer jag med vad herr Helén redan sagt. Riskerna från sysselsättningssynpunkt visar att herr Strängs ekonomiska politik konjunkturmässigt sett är dåligt anpassad. Herr Sträng måste väl ändå hålla med om att vid företagsplanering är det jämna tillfllödet av krediter en avgörande sak. Ryckighet i fråga om kredittillgång och andra ekonomisk-politiska åtgärder är det allvarligaste för företagen, som redan nu befinner sig i svårigheter i många fall. Hur detta skall ordnas är finansministerns tredje dilemma. Långtidsutredningen har åter visat hur nödvändigt det är med planering på lång sikt. Från folkpartiets sida har vi upprepade gånger krävt en rullande årsplanering av statsverksamheten, av reformernas insättande, av utgifter och inkomster. Herr Sträng är ganska ointresserad av detta. Det fjärde dilemmat: Får vi en stark höjning av kostnader och priser under 1971, kan detta sätta stopp för stora förhoppningar om fin exportkonjunktur. De svenska varorna kan bli så dyra, att vi inte klarar av den ökning av exporten som är nödvändig. Herr Strängs påpekande i finansplanen, att prisoch kostnadsutvecklingen under 1970 inte skulle ha försämrat näringslivets konkurrenskraft, är en klen argumentation. Alla vet ju att om kostnaderna hållits nere på en lägre nivå, skulle vår konkurrenskraft varit bättre. Detsamma gäller givetvis för 1971. Självfallet är herr Sträng medveten om detta, och det är mot bakgrunden härav som hans förhoppningar om en lugn avtalsrörelse skall ses. Lugn förefaller dock inte att vara det mest kännetecknande för de preludier som spelats upp inför avtalsrörelsen. Detta är herr Strängs fjärde dilemma. Om det blir kostnadsstegringar på tolv procent per arbetstimme under 1971 och vi fortfarande har prisstopp, kan ju företagens reaktioner inför önskvärdheten av att öka investeringarna verkligen bli avvaktande. Hur tänker herr Sträng klara upp det? Det femte dilemmat: Dämpningen av efterfrågan på varor inom Sverige bidrar till att vår samlade produktionsökning förutspås bli sensationellt låg. Av de västeuropeiska industriländerna samt USA, Canada och Japan finns det bara ett land som beräknas öka sin produktion mindre än Sverige, och det är det stackars England — landet som nu under ett antal år råkat ut för ständiga ekonomiska kriser. Sverige ligger alltså ur denna synpunkt i den absoluta bottenklassen, om man skall tro OECD-statistiken. Genomsnittet av industriländerna kan räkna med en ökning av bruttonationalprodukten som är en tredjedel större än den svenska. Någon utväg ur det dilemmat har herr Sträng inte anvisat. Utöver dessa synpunkter som jag nu har lagt på finansplanen skulle jag vilja tillägga ännu några ord om ekonomin, och det gäller en mycket angelägen sak. Det är ju ett allmänt känt faktum att idéer och köpvanor sprider sig allt snabbare mellan de olika länderna. Men inte bara det. De ekonomiska förbindelserna blir ett alltmer finmaskigt nät, som täcker allt fler länder. Inte minst har kreditaffärer under 1960-talet kunnat göras i allt snabbare takt tvärs över gränserna. Där behov av kredit föreligger har man nu bättre förutsättningar att få dem tillgodosedda. Detta gäller framför allt transaktioner i bankvärlden och mellan andra enskilda kreditinstitut. De statliga organen och centralbankerna har inte i samma mån nått en ökad effektivitet, i varje fall inte en önskad effektivitet. Detta har i sin tur lett till att i en del länder besvärliga situationer har uppstått, inte minst när det gäller valutatillgångarna. De speciella dragningsrätterna är inte ett tillräckligt effektivt instrument för att klara av dessa situationer. Från folkpartiets sida har vi upprepade gånger understrukit angelägenheten av internationella statliga överenskommelser för att underlätta en samordning av konjunkturpolitiken. Men det gäller också i hög grad de internationella kapitalrörelserna och kreditpolitiken i allmänhet. Från regeringens sida har vid några tillfällen gjorts uttalanden — i OECD t.ex. — om önskvärdheten av sådana internationella uppgörelser. Jag är fullt medveten om att det inte räcker med att ett land förordar det. Jag skulle dock önska, att regeringen mer energiskt engagerade sig för att skapa samförstånd mellan en grupp av länder för en långt gående internationell samverkan på detta område. Jag kan förstå hämningarna. En finansminister i ett land kan då inte på egen hand bestämma politiken, om han i större utsträckning skall ta hänsyn till andra. Herr Sträng lär ju ha sagt för några dagar sedan: ”Ladies and gentlemen, leave it to me! ” Världens finansministrar kanske inte är beredda till det, det behövs ju en samverkan, och det får även herr Sträng finna sig i. Jag kan också förstå det socialdemokratiska partiets svårigheter att med iver tala om att verka för internationell ekonomisk samverkan, samtidigt som man föredrar att ligga relativt lågt när det gäller den ekonomiska samverkan som förekommer inom EEC. Regeringen är givetvis medveten om behovet av allt detta. Det är inte den bristande kunskapen som är anledningen till den bristande handlingskraften. Det är viljan det kommer an på. Några få ytterligare ord om EEC. Först vill jag för att inget missförstånd skall råda instämma i vad herr Helén sade i denna fråga. Jag vill emellertid tillägga att det med rätta sägs att det kan uppstå hinder för upprätthållandet av vår neutralitet, om vi går in i EEC. Men märkligt nog är det helt tyst om det rakt motsatta argumentet, nämligen att en förutsättning för att ett land av Sveriges typ skall kunna föra en alliansfri neutral utrikespolitik är att vi har en stark och ständigt växande ekonomi. Annars kan vi riskera ekonomiska påtryckningar av olika slag. Det är väl sannolikt att den finska självständigheten i fråga om utrikespolitiken växt och fått stöd i och med att landet stärkt sin ekonomi. Vid ett av sina framträdanden i samband med framläggandet av statsverkspropositionen sade herr Sträng, att han trodde att det kommer att bli svårt att höja biståndet till de fattiga folken enligt den förutsedda planen. Jag hoppas att han inte skall bli sannspådd. Jag vill erinra om att folkpartiet och centerpartiet både 1969 och 1970 uttalade sig för överläggningar mellan partierna för att Sverige så snabbt som möjligt skulle kunna ge sitt bidrag till att lösa denna vår tids största jämlikhetsfråga. Socialdemokraterna har visat totalt ointresse för en gemensam lösning. Jag vill tillägga att u-ländernas representanter vid världsbanksmötet i Köpenhamn för en tid sedan hårt kritiserade de rika länderna för deras oförmåga att bedriva en samordnad konjunkturoch kreditpolitik. För u-länderna är detta ett av de största problemen. De måste ju kunna planera på sikt, och inte bara för det tillfälliga konjunkturläge, som kan väntas råda under de närmaste sex månaderna. På det utrikespolitiska fältet finns det tyvärr inte möjlighet att göra några särskilt glädjande konstateranden. Oron i Mellanöstern fortsätter. USA har enligt min mening inte gjort tillräckligt för att få slut på det förödande kriget i Vietnam. Vi kommer emellertid senare att få tillfälle att diskutera dessa frågor mera ingående. Till sist, fru talman, några ord om läget i riksdagen. Socialdemokraterna har trots sitt valnederlag känt sig föranledda att försöka regera i minoritetsställning. Det finns inget principiellt skäl mot sådana regeringar. Under de decennier parlamentariskt styre funnits i demokratierna har det ofta gått bra med denna metod, och ibland har det gått riktigt illa. Det avgörande har varit i vilken utsträckning minoritetsregeringarna förstått nödvändigheten av att jämka sina positioner, att ta hänsyn till andra partier. När herr Palme efter valet under de senaste månaderna sagt att han inte tänker ta några hänsyn och inte avser att göra någon bedömning av möjligheterna att genomföra regeringens förslag i riksdagen vet alla att detta är att blunda för verkligheten. Påståendet är djupt graverande för en person i herr Palmes ställning. I själva verket skulle det vara mycket allvarligt, om en statsminister i en minoritetsregering inte mycket noggrant övervägde hur det skall vara möjligt att genomföra förslag i riksdagen, hur dessa skall utformas så att de utan att man uppger några väsentliga värden kan bli beslut av Sveriges riksdag. Detta är helt enkelt herr Palmes plikt när han nu åtagit sig att leda en minoritetsregering. En minoritetsregering har tre huvudalternativ, som den kan välja mellan då den skall bedöma möjligheten att få igenom sina förslag. Den kan för det första själv göra bedömningen innan förslagen överlämnas till riksdagen. Den kan för det andra söka kontakt med andra partier innan förslagen lägges fram. Den kan för det tredje vara villig att i utskotten göra de jämkningar, som kan vara behövliga för att man skall få igenom förslagen. Herr Palmes uttalanden i dag har verkligen inte givit någon klarhet om hur han tänker välja mellan dessa alternativ — om han över huvud taget väljer något av dem. Det är inte så svårt att förstå att för en maktfullkomlig socialdemokrati ter sig dessa olika vägar avskräckande. Förhandlingarna om fördelningen av utskottsplatserna vittnar om detta. Där tillkom ju också herr Palmes otroliga valhänthet att först tillsätta en förhandlingsdelegation på tre personer, varav två inte skulle återkomma i den nya riksdagen och därför inte kunde beräknas fullfölja arbetet. Sedan satte han till ytterligare två personer. Under viss tid fanns det alltså två socialdemokratiska förhandlingsgrupper. Herr Palmes ovana vid förhandlingar ledde givetvis därför till onödiga missförstånd och svårigheter. Utgången för herr Palme ledde åt vänstermarxismen. Jag vill instämma med herr Fälldin som framhöll att vi från vår sida icke reste några som helst hinder för att socialdemokraterna skulle få egen majoritet i för dem viktiga utskott. Jag har precis samma uppfattning som herr Fälldin på den punkten. Det är ganska fantastiskt att det socialdemokratiska partiets ordförande kan stå här i talarstolen och säga någonting annat. Det finns bara två möjligheter som ger honom chansen att säga det. Var och en förstår vilka två möjligheter det är — jag behöver inte närmare exemplifiera vad de innebär. Ingen av dem är särskilt tilltalande. Herr Palme står nu inför sitt verkliga prov. Från sådana prov klarar man sig inte genom att förneka att de existerar. Det skall bli intressant att se om herr Palme kommer att följa sin danske partivän Jens Otto Krag som, då han var i en liknande situation, valde att göra ett formligt samarbetskontrakt med förre kommunisten Aksel Larsen. Väljarna måtte ha tyckt att detta var förnedrande, eftersom de danska socialdemokraterna i det därpå följande valet tillfogades ett rejält nederlag. Den närmaste framtiden kommer att bjuda på mycket intressanta politiska avgöranden.

Fru. talman! Jag trodde ett slag att jag skulle bli smått historisk och få vara den förste som yttrade dessa ord i kammaren. Nu var herr Dahlén något före mig, men jag har åtminstone privilegiet att få gå till historien som den förste som har inlett ett anförande med dessa förträffliga ord. Jag vill instämma i herr Dahléns yttrande att det är förvånande att samtliga statsråd när de nu har bara en kammare att vara i ändå är frånvarande. Statsråden är frånvarande, och med dem är också respekten för ett inslag i demokratin frånvarande. Fru talman! Många av våra debatter och beslut kommer att gälla ekonomisk tillväxt, vilka önskningar vi har och vilka metoder vi skall använda för att nå dem. Men jag tror att vi har allt större anledning att uppmärksamma att ekonomisk tillväxt inte är något problemfritt, även om man skulle nå de uppställda målen. Länge har vi föreställt oss att ekonomisk tillväxt ger mer av allting, att det uppstår ett totalt välstånd. Detta är en felsyn. Det är en farlig missuppfattning. Att välståndet inte är totalt utan i stället partiellt märker vi tydligast i vår miljö. En ökande produktion och en ökande konsumtion leder bäggedera till påfrestningar på miljön. Man måste köpa vad som förr var gratis, och mycket av vad som hör till en ren miljö och som man skulle vilja skaffa sig med tillväxtens nya pengar står helt enkelt inte att få. Vi har här ett ansvar att bryta med det kortsiktiga och opportuna som kan hota en livsbejakande miljö. Man måste visa varsamhet och aktsamhet genom en planering av våra resurser. Socialdemokraterna talar ofta om ”det starka samhället”, väsentligen en demagogisk fras som döljer att det mest är kanslihusets inflytande man vill stärka. En sådan generell strävan att vidga den statliga makten anser jag farlig för människornas ställning. Men på vissa områden fordras det i ett avancerat samhälle en starkare statsmakt. Ett sådant område är miljövårdens. Regeringen har också långtgående befogenheter. Det finns olika instanser som bedriver eller försöker bedriva en riksplahering eller regionplanering, och jag anser att det är beklagligt att den regering som vill vara så stark inte i kloka och demokratiska former bättre utnyttjat dessa sina medel, när man nu länge gått omkring och sagt att dessa är bra medel i miljövården. Man hade kunnat göra det i den engagerande frågan om Oljekonsumenternas raffinaderi i Brofjorden. Låt mig bara nämna att jag i morse när jag kom hit läste ett brev från 357 västsvenska arkitekter och samhällsplanerare, som avgett en kollektiv protest i denna fråga. Tidigare generationer visade ett förutseende krav på långsiktighet, när man avsatte vissa områden för nationalparker. Inte desto mindre vill regeringen av kortsiktiga ekonomiska skäl bryta mot detta förutseende och göra ytterligare ett intrång i Stora Sjöfallets nationalpark, ett intrång som blir mera motbjudande på grund av att det även drabbar redan undanträngda samer. Herr Palme sade i morse att i avvaktan på en riksplanering måste vi ändå handla, och dessa handlingar måste inpassas i ett klokt, långsiktigt mönster. Ungefär så tror jag att orden föll. Men då undrar man verkligen: Att bygga sönder en nationalpark, är det någonting som rimligen kan anses vara ett långsiktigt mönster? De centrala befogenheterna för statsmakten på miljövårdsområdet behövs för att reglera och kontrollera miljöfarlig verksamhet inom företagen, ty sådan finns. Men det är en vanlig visa att allt miljöelände härrör ur företagens vinstsökande verksamhet, och den visan är fel. Med ett balanserat synsätt som fordras för att man skall nå rätt framtid måste det erkännas att svårigheterna ligger djupare än så. Utan att några enskilda vinstintressen gör sig breda utgör t.ex. sjukhusen med orenade utsläpp på många håll en miljöfara. Kommunala utsläpp försämrar vattnet. Enskilda människor som konsumenter sliter på naturen. Låt mig också bara säga att även i Sovjet där det enskilda vinstintresset inte gör sig brett har man allvarliga miljöproblem. Vad som fordras är ett allmänt ansvar för vår miljö såväl i produktion som i konsumtion. Det politiskt opportuna är kanske inte att gå omkring och ställa krav och t.ex. påpeka att de enskilda människorna har ansvar för den egna miljön. Men likväl finns detta ansvar, och det kommer att växa allteftersom konsumtionsmöjligheterna växer. Vägar och skärgårdar, vatten och fjällnatur håller man inte rena med paragrafer utan med ansvar. I den moderata politiken talar vi ofta om ansvar, eftersom detta ansvar verkligen föreligger. Att det iakttas är en viktig förutsättning för att samhället skall fungera och för att människorna skall ha en meningsfylld uppgift utöver att snurra i fabriker och butiker. Medbestämmanderätt talas det ofta om. Socialdemokraterna som ensidigt vill stärka den centrala makten motverkar denna medbestämmanderätt. Vi som gärna erkänner människornas ansvar verkar för medbestämmanderätt. Miljövårdsdebatten rör sig mycket om bilvrak och avgaser, den ena eller andra kemikalien, engångsglas eller flerfaldig upplagring i vävnader, fartygshaverier och industrilokaliseringar. Men alla dessa viktiga ting är dock symtom på något som är mera komplicerat, nämligen att all verksamhet utgör ingrepp i naturens balans. Verksamheterna växer, och balansrubbningarna växer därför också. Men av det ekologiska samspelet i naturen känner vi ganska litet. Vi tycker illa om den ena lösningens symtom, men vi känner inte till de verkningar som alternativet kan ha. Samspelet i naturen kan vi lära oss mer om endast genom ytterligare forskning, och detta samspel måste vi känna till för att välja rätt framtid. Det sägs ibland om politiker att de ropar på forskning för att skjuta på beslut, men min önskan om en vidgad forskning är av annan karaktär. Forskningens resultat har gengm den avancerade tekniken och ekonomin skapat många faror och spänningar, men om vi inte vill avsäga oss allt fortsatt framsteg måste vi lita till de insikter ytterligare forskning kan ge. Vad som fordras är en medveten forskningspolitik och ekonomiska resurser som ger resultat. Det är beklagligt att regeringen bryter mot båda dessa krav. Enligt samstämmiga rapporter från forskare har en likgiltighet för forskningens problem numera gripit regeringen. Forskningsberedningens ställning är svag. Resurserna till forskning är urvattnade. Den försämrade grundutbildningen på olika plan inom utbildningsväsendet utgör ett hot mot forskningen. Man börjar från en lägre nivå. Forskarreformen har genomförts men endast på papperet, och dess konstruktion är sådan att om den inte backas upp med ekonomiska resurser utgör den en försämring. Byråkrati har pressats på universiteten. Alla som har någon praktisk erfarenhet av forskning vet att endast ostörd och oavbruten forskning ger resultat. Men professorerna nu för tiden — och docenterna ibland också — är sammanträdeshästar och blankettslavar. De negativa konsekvenserna av dessa försämrade förhållanden kommer att endast långsamt göra sig gällande men verkningarna är djupt allvarliga. Vi får sämre möjligheter att hävda oss internationellt både ekonomiskt och intellektuellt. Men vad som är mera allvarligt är att vi minskar våra möjligheter att genom en riktig forskningspolitik utvärdera de olika alternativen, t.ex. på miljövårdsområdet, för att därigenom finna rätt framtid. Framstegspolitikens dilemma ligger i att vissa villkor måste uppställas för att man skall styra rätt men att dessa villkor inte blir uppfyllda om inte ett snabbt ekonomiskt framsteg ger resurser därtill. Ett exempel på det har vi mött under de senaste dagarna. Vi har sett eller hört en finansminister i ekonomiskt trångmål som lockat honom till tankar på en omprövning av våra internationella åtaganden gentemot u-länderna. Hur många nedlåtande uttalanden har svensk socialdemokrati inte gjort om andra, mindre rika länders biståndspolitik? Var finns nu dessa röster? Var finns de som på ganska svaga grunder brukar förklara att Sverige med sina höga biståndsambitioner är för fint för EEC-länderna? Det har inte varit någon konst att förutse att vi när u-landsstödet växer skulle få en ny intensiv debatt om detta stöd. Det är då med beklagande — eftersom jag vill ha ett u-landsstöd — som jag konstaterar att regeringen med utformningen av vår u-landshjälp väljer att göra den mera kontroversiell och därmed svårare att genomföra och få politiskt stöd för. Förslaget om ett nytt stöd till Cuba av mera politiska än andra skäl har denna verkan. Jag beklagar också att regeringen finner för gott att experimentera med vår neutralitet genom att med viss u-landshjälp blanda sig i andra länders interna stridigheter. Man kan vara hur kritisk som helst mot vissa regimer, men skall vi föra en neutralitetspolitik får vi ta obehaget att inte i handling ge uttryck åt sådan kritik, om inte dessa handlingar sker i samklang inom internationella organisationer. I den knipa som uppstår när resurserna tryter efter en så kortsiktig ekonomisk politik som bedrivits här i landet under de senaste åren kommer de långsiktiga synpunkterna lätt i skymundan. Detta drabbar satsningar på sådant som miljövård, forskning och u-landsstöd — tre frågor som jag har snuddat vid. Det blir därför betydelsefullt att förbättra den ekonomiska politiken. Den skattepolitik som förs är ganska utvecklingsfientlig. Regeringen har sagt att den nya skattereformen skulle ge två tredjedelar av svenska folkets skattesänkning. Denna bluff — det har sagts vara en bluff och det är en bluff — kommer nu att avslöjas. Lönehöjningarna, som till en del går åt till att kompensera inflationen, för folk upp i högre skatteklasser än finansministern behagat räkna med. Genom de stora krav staten har ställt på kommunerna, t.ex. genom arbetsgivaravgiften, har stora kommunala skattehöjningar blivit nödvändiga. Tillsammans leder detta till att två tredjedelar snarare får skattehöjning än skattesänkning, och genom de i det nya systemet höjda marginalskatterna kommer allt flera med tiden att få högre skatter än de annars skulle ha fått vidkännas. Marginalskatterna är helt orimliga. De kan icke bidra till stabilitet och framsteg i ekonomin. För att detta inte skall stå bara som ett blankt påstående från denna talarstol vill jag gå igenom ett enkelt exempel. Låt oss se hur det går för herr Svensson! Anta att han tjänar 30 000 kromor om året, att han har tre barn, att han bor i en lägenhet med en hyra av 600 kronor i månaden och att han för ett av barnen har hittat en daghemsplats. Anta vidare att han nu får en löneökning om 2 000 kronor per år. Av dessa 2000 kronor får han först och främst betala 1 200 kronor i direkt skatt. Sedan minskar bostadstillägget för honom med 50 kronor i månaden, eller 600 kronor per år. Redan då återstår bara 200 kronor av löneökningen. Men så ökar barndaghemsavgiften, när inkomsten stiger, med ungefär 1 krona om dagen, naturligtvis beroende på var man bor. Låt oss säga att det blir 200 kronor per år. Av den här löneökningen p,å 2 000 kronor har nu Svensson inte ett öre kvar. Ovanpå detta kommer sedan inflationen. Anta att prisstegringen inte är mer än 5 procent. Den drabbar den inkomst som han har disponibel efter att ha betalat skatt, dvs. de pengar som han skall använda i butikerna. Låt oss säga att han har 20 000 kronor kvar efter skatt. En prisökning med 5 procent innebär då ett bortfall av 1 000 kronor. Det innebär att de 2 000 kronor som Svensson fick i inkomstökning — 30 000 kronor är inte någon ovanlig inkomst — försvinner helt och hållet genom marginalskatter, minskade bostadstillägg och ökade barndaghemsavgifter. Ovanpå det kommer alltså de verkningar som inflationen har på hans möjligheter att göra sig gällande när han vill köpa någonting. Om det med normala skattehöjningar och normala prishöjningar inte blir någonting kvar av normala löneökningar, då får man räkna med att det blir onormala lönekrav. Lika orimliga som lönekraven nu är, sedda från vår strävan att bevara ekonomisk balans, lika rimliga är de sedda från vars och ens strävan att något förbättra sitt ekonomiska läge eller åtminstone hålla sig skadeslös för prisstegringar och skatteskärpningar. Jag tror att många människor har gjort den erfarenheten att det blir svårare och svårare, trots allt tal om ekonomisk tillväxt, att få ekonomin att gå ihop. När man ser på mitt lilla räkneexempel förstår man varför. Och det hela blir ännu mera brydsamt, om man betänker att det utöver bostadstilläggen finns en hel flora av inkomstprövade förmåner som mannen i mitt exempel genom sin inkomsthöjning avlägsnar sig ifrån. Ett skattesystem som detta kan inte vara resursskapande. Det uppmuntrar inte till nya satsningar. Det försämrar stabiliteten och framtvingar därför en tillväxthämmande restriktivitet av den typ som vi nu har i vår ekonomiska politik. Trots gynnsamma förutsättningar har vi under de senaste åren haft en lägre framstegstakt än andra jämförbara länder. Om vi under 1970, för att ta ett exempel, hade haft samma tillväxttakt som genomsnittet av med oss jämförbara länder, skulle vår nationalprodukt ha varit 1,5 miljarder större och herr Sträng skulle ha haft 800 — 900 miljoner mera att röra sig med. Det är därför naivt när socialdemokraterna i debatten — som herr Palme i morse — hela tiden frågar: ”När ni kräver att det skall ges mera till en utbyggnad av produktionsapparaten i vår ekonomi, vad är det ni då vill dra in på?” Vi vill inte dra in på någonting, tvärtom. Hade det förts en klokare ekonomisk politik tidigare, hade vi i dag haft betydligt större möjligheter att utöka på alla de plan där finansministern nu har varit så aktiv med rödpennan. Det problem som vi har är att finna tillräckligt mycket pengar för att bygga ut vår ekonomi snabbt nog för att möta alla krav som ställs på våra resurser. Det behövs helt enkelt mera sparpengar. Sparpengar låter inte så roligt, men det är precis vad som behövs för att klara upp våra ekonomiska problem. Det finns fyra sätt att få nya kapitaltillgångar. Man kan ha offentligt sparande, man kan låna i utlandet, man kan låta företagen bedriva sparande och man kan låta de enskilda hushållen spara. Socialdemokraterna tycker riktigt bra bara om offentligt sparande, men de erkänner naturligtvis att så länge som vi har ett enskilt näringsliv måste det också finnas visst sparande i företagen för riskfyllda investeringar. Men mer än så vill man inte ha och knappt det. Vad beträffar de enskilda människorna ser socialdemokratin naturligtvis med förtjusning om de genomsnittliga inkomsterna stiger, men man är inte speciellt förtjust om de genomsnittliga tillgångarna hos de olika hushållen skulle öka. Jag tror att denna uppläggning när det gäller att skaffa pengar mycket lätt havererar. De höga skatterna och utgiftstrycket gör att det är mycket svårt för staten att över sina budgetar bedriva något sparande. Men hellre än att då stimulera företagsoch hushållssparandet låter regeringen läget drivas i riktning mot en omfattande upplåning i utlandet. Den metoden innebär att man skjuter svårigheterna framför sig. Kortsiktiga politiska intressen kanske gör att det är lockande att skjuta på svårigheterna på det sättet. Men vi hoppas ändå alla att vårt samhälle skall existera även i framtiden, och då kommer det att med denna metod krävas mera resurser för räntebetalningar och amorteringar till utlandet. För att vi skall nå balans fordras stimulans till enskilt sparande, vilket herr Dahlén också underströk. Vi för vår del avser att i konsekvens härmed framlägga långtgående förslag, ägnade att underlätta ett sådant sparande för det stora flertal som inte har skattepliktig förmögenhet. Dessa sparförslag avser vi att utforma så att de samtidigt kan tjäna vissa socialpolitiska och konjunkturpolitiska strävanden. Vi vill också göra det lättare för de anställda att bli meddelägare i företagen för att på den vägen få riskvilligt kapital samtidigt som en eventuell värdestegring i företagen sprids på flera händer och därigenom blir mera acceptabel. Ett decentraliserat ägande är viktigt inte bara för att skaffa fram pengar för att bygga ut grunden för fortsatta inkomstökningar utan också för att bygga ett alternativ till socialismens statskapitalism. Statskapitalismen har misslyckats.både ekonomiskt och demokratiskt i alla länder som prövat det systemet. Därför blir jag oroad när jag hör herr Palme tala mycket nonchalant om marknadskrafter, trots att han inom sin egen domvärjo, t.ex. SJ, har mycket näraliggande exempel på att dessa marknadskrafter när det gäller lönsamhet tycks kunna tvinga fram både det ena och det andra som är obehagligt. Vi anser att de experiment som vi haft med statligt företagande ger klart belägg för att detta inte kan vara något alternativ till det system som har fört Sverige fram till rangen av ett av världens rikaste länder. Jag har, fru talman, under de senaste åren ägnat en hel del tid åt att försöka följa vad som händer i de statliga företagen, inom vad som så vackert kallas ”aktiv näringspolitik”. Det finns välskötta och bra statliga företag, och alla anställda i de statliga företagen gör säkert en lika bra insats som de anställda i andra företag. Men systemet med dess blandning av partipolitik och företagande utan någon klar uppdelning av funktionerna är olyckligt. Det finns många exempel på underligheter i de privata företagen, men med den kontrollerande verksamheten skild från den företagande finns det bättre garantier för att man skall nå balans. Jag skall inte göra någon exposé över märkvärdigheter som man kan finna när man granskar den aktiva näringspolitiken — den statliga företagsamheten. Jag skall bara slå fast att konstigheter inom den aktiva näringspolitiken inte längre förvånar mig. Det har sagts att det i Stekenjokk endast brytes löften. Detta är riktigt, men det är inte vilka löften som helst. Det är landets regering som i ett valtaktiskt tänkande framträdde på ett sätt som måste få de norrländska glesbygdernas befolkning att känna att den inte bara har en hård tillvaro utan dessutom måste tåla aktiva förödmjukelser. Vi har de senaste dagarna läst om riksrevisionsverkets granskning av förenade fabriksverken — tidigare försvarets fabriksverk. Jag har för min del länge haft mer eller mindre klart för mig att fabriksverken haft ekonomiska svårigheter, och jag har försökt att ur tillgängligt material konstatera arten av dessa. De svårigheter jag har mött att få någon insyn med hjälp av de officiella siffrorna förklaras av att bokslutsmaterialet enligt pressrapporter — jag har inte läst utredningen ännu — tycks gränsa till det helt oacceptabla och att inte ens ledningen på grund av dåliga kalkylmetoder och budgetsystem haft någon egentlig insyn i sin verksamhet. Och låt mig ta ett annat exempel: Jag har i min ägo ett brev där industriministern helt frankt förklarar att han inte ens känner till att ett visst bolag ägs av staten — och det trots att staten inköpte bolaget ett antal månader innan brevet skrevs. Jag upprepar, fru talman, att jag icke längre blir förvånad över konstigheter inom denna sektor. I budgeten talas mycket litet om aktiv näringspolitik. Om detta avspeglar ett nytänkande, så anser jag att det är ett av de bästa dragen i denna budget. Det ekonomiska läget ställer oss inför realiteter. Herr Sträng har upptäckt att här behövs rejäla anläggningar — inte den aktiva näringspolitikens frasfabriker. En sak som också förbigås med några få rader i finansplanen är våra strävanden att vinna långtgående samarbete med EEC. På denna punkt finner jag däremot regeringens tystnad beklaglig. Genom det, som jag tycker, felaktiga grepp som man från början tog har vi hamnat i ett läge där vi inte förhandlar tillsammans med våra grannländer Norge och Danmark. I själva verket förhandlar Sverige inte alls. Vi redogör för våra synpunkter men är inte med om att påverka utformningen av det Europa som kommer att växa fram om England och de andra medlemskapssökande länderna kommer med. När nu regeringen har valt att i denna viktiga fråga göra en s.k. öppen ansökan stöder vi den — stöder den helt och fullt. Men det krävs då också, tycker jag, att regeringen försvarar sin egen handlingslinje. Som det nu är bedrivs under regeringens tystnad en kampanj om nej till EEC, en kampanj som till stor del bygger på vidunderliga vantolkningar av vad de enskilda EEC-länderna står för, vad samarbetet dem emellan går ut på och vad ett svenskt deltagande skulle innebära. Jag är tacksam över de klara uttalanden som herr Palme gjorde för att rätta till en del missförstånd i dag på förmiddagen. Men trots dessa uttalanden är regeringens tystnad långtgående. Tystnaden har sträckt sig så långt att man inte ens föranstaltat om publicering av ett utmärkt informationsmaterial som sammanställts inom kommerskollegium och handelsdepartementet på grundval av löpande undersökningar som där görs. Materialet, som ger stöd åt föreställningen att det skulle vara svårt för vår ekonomi att inte anknytas till EEC, lär i stället åtminstone delvis vara hemligstämplat. Det är min uppfattning att många underskattar svårigheterna att kunna klara en lösare anknytning till EEC. Jag skall anföra två exempel för att illustrera de svårigheter som kan uppstå när man är med men ändå inte är med. Hur skall man kunna vara med i den gemensamma jordbrukspolitiken utan att vara med i de gemensamma institutionerna? Det sker dagliga överläggningar och fattas ofta beslut som inverkar på de medverkande länderna. Att ställa sig utanför dessa diskussioner men ändå vara direkt beroende av besluten är inte acceptabelt. Det andra exemplet gäller koloch stålunionen. Även på detta område har man en marknadsreglering — ganska lik den som finns på jordbrukssidan — där institutionerna spelar en stor roll. Det är svårt att ställa sig utanför debatt och beslut i institutionerna. Att ha en förhandlingsomgång efter de gemensamma överläggningarna och besluten är ur alla synvinklar omöjligt. Sedan biskop Thomas” dagar har begreppen frihet och suveränitet blivit mera komplicerade. De som vill ställa sig utanför EEC tror att vi på det viset bättre bevarar vårt oberoende. Men man måste hela tiden hålla i minnet att större möjligheter på papperet att formellt fatta olika beslut helt på egen hand inte är samma sak som att i praktiken ha större manöverutrymme. Oberoendet gäller inte bara möjligheterna att fatta beslut utan även de krafter som uppträder och som inverkar på beslutssituationen. Om t.ex. vår ekonomi försvagas genom att vi möter högre handelshinder och flera diskrimineringar minskar vårt manöverutrymme. Det blir precis som i årets statsbudget, där resursernas skärpta knapphet ger liten plats för extraturer. Om andra länder fattar beslut som inverkar på våra yttre förutsättningar och vi inte får vara med och delta i dessa beslut, så är vi mera beroende än om vi kunnat inverka på besluten. Om vi håller oss för bättre och finare än vår omvärld och förolämpar den mer eller mindre men ändå i praktiken är starkt beroende av den för livsviktig försörjning av strategiska varor, så minskar vi vår självständighet. Om Sverige som är ett litet land inte deltar i många former av samarbete med de länder som mest liknar oss kommer vi där stordrift och samarbete fordras, t.ex. vid kontroll av multinationella företag eller när det gäller forskningspolitik, att hamna i ett kringskuret läge. EEC är en form för samarbete som ökar de europeiska ländernas möjligheter. De olika parlamenten har vidare utrymme än om länderna står ensamma vart och ett för sig. Sverige skulle i samarbete med EEC ha ett parlament som inte uppgivit sin ställning utan som hade större reala möjligheter att påverka utvecklingen mot ett bättre samhälle. Så länge vi inte vet om England, Danmark och Norge kommer med i ett utvidgat EEC blir EEC-debatten i viss bemärkelse hypotetisk för alla som inte vill säga tvärt nej. Vi vet inte vad våra alternativ exakt kommer att vara. Men vi vet att vi mycket plötsligt kan ställas inför sådana klara alternativ som fordrar snabba beslut. Och då, fru talman, vill vi inom moderata samlingspartiet verka för att Sverige i ett sådant läge får en långtgående anknytning till EEC med klara neutralitetsgarantier.

Fru talman! Vintern 1971 torde gå till historien som en av de mildaste och snöfattigaste på mycket länge. Denna omständighet har medfört minskade utgifter för stat och kommun när det gäller kostnader för plogning och bortforsling av snö på vägar och gator, minskning av kostnaderna för sandning och isborttagning på vägarna osv. Mildvädret och den uteblivna snön betyder miljontals kronor i besparing för sjöfarten, för skogsnäringen, byggföretag, fastighetsägare m.fl. Det finns dock andra näringar, som för sin existens är beroende av snö och kyla, nämligen de som driver fritidsanläggningar av skilda slag såsom sporthotell, stugbyar och framför allt skidliftar och andra anordningar för skidsport. Turistnäringen, som fyller en viktig lokaliseringspolitisk funktion och som i många fall har uppbyggts med stöd av statliga medel, har på grund av rådande förhållanden råkat i en svår situation. Den uteblivna vintern orsakar betydande inkomstbortfall som kan få katastrofala följder för dessa anläggningars fortsatta existens. I sammanhanget bör erinras om det svåra läge olika idrottsorganisationer råkar i genom uteblivna inkomster från märkesförsäljning, startavgifter o. d. Med stöd av vad som anförts anhåller jag om kammarens medgivande att till herr jordbruksministern få ställa följande fråga: Är statsrådet beredd vidtaga åtgärder som gör det möjligt för turistnäringen och vinteridrottsorganisationerna att klara av de ekonomiska problem som blir följden av snöbristen under vinterns första del?

Herr talman! Det var naturligtvis utomordentligt intressant att lyssna till herr Antonssons funderingar — jag förmodar att salig Holberg skulle vrida sig en aning om han visste vilket kannstöperi som hans exempel skulle få till efterföljd. Men det är tre ting som jag skulle vilja framhålla. I morse konstaterade jag att det utrikespolitiska samarbetet i EEC hade trappats upp och att svårigheterna för ett land som Sverige att ha medlemskap i EEC därigenom hade markerats; detta var ett erkännande av fakta. Jag har tidigare sagt att sannolikheten för att vi skulle kunna bli medlem i EEC därmed klart har minskat. Men vi skall hålla fast vid vår förhandlingsuppläggning. Herr Hedlund har instämt häri och sagt att detta också är hans bedömning. Och jag förmodar att det också är centerpartiets bedömning, men jag vet inte. I kväll kommer herr Antonsson och polemiserar på något sätt mot vad jag sagt. Därmed polemiserar han i högre potens mot sin partiledare. Men det är ju inte bara fråga om dessa tre neutralitetsförbehåll, utan det finns flera. Ett utrikespolitiskt samarbete av förpliktande art kan vi inte vara med om. Överstatlighet av typen Wernerrapporten kan vi inte heller vara med om. Det är alltså inte bara dessa tre förbehåll. Det är det andra ledet i herr Antonssons resonemang som jag tycker är allvarligare.

Under tiden skulle vi dock vänligen ha kontakt med den danska regeringen, ty den var mera benägen att, hur det än blev, halka efter i engelsmännens spår. Jag vill erinra herr Antonsson om att det för ett år sedan, när Nordek inte kunde genomföras, fanns krafter som sade att nu skulle vi lansera ett Skandek, ett samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark, och så kunde Finland kanske senare någon gång ansluta sig. Jag drev då mycket hårt den linjen — jag tror att den var riktig, och den hade stöd av herr Antonsson — att vi inte skall försöka splittra upp Norden. Det är nu fråga om fyra länder — i bästa fall fem, med Island, och därtill kommer Färöarna. Vi skall hålla ihop dem, och vi skall inte börja spekulera med särlösningar som kan tänkas uppstå i hypotetiska situationer, ty då skadar vi det nordiska samarbetet. Det ter sig helt otänkbart för den svenska regeringen att plötsligt sätta i gång en sådan säraktion. Det tillhör den grundläggande nordiska lojaliteten att låta bli det. Jag har också i all blygsamhet varit i Helsingfors — när den finska huvudstaden ännu darrade efter herr Antonssons besök — men jag fick inga förslag från den finske presidenten om att starta någon sådan aktion. Finlands position lärde jag mig däremot mycket om. Den skall vi respektera och ta hänsyn till. Vad jag mycket vänligt skulle vilja säga är att om man är medlem av Nordiska rådet och har spelat en bra roll i det nordiska samarbetet, vilket Johannes Antonsson har gjort, ålägger detta en vissa restriktioner när det gäller att låta tankarna sväva fritt om hur man skall kunna agera i olika hypotetiska situationer. Då är ens främsta förpliktelse att ständigt se till hur vi kan hålla alla de nordiska länderna samman. För detta måste vi som svenskar — eftersom Sverige råkar vara det största nordiska landet — känna ett särskilt ansvar. Jag har inte haft någon som helst tanke på att driva in en sprängkil mellan herrar Hedlund och Antonsson. Herr Hedlund lär ha åkt hem, så han kan inte inkallas som vittne. Men jag läste att chefsideologen Jonnergård under det berömda sammanträdet med storfinansen två dagar efter valet utlovade att när det gällde denna fråga skulle minsann centerpartiet ta itu med sina egna problem. Det lät ju betryggande. Regeringen kan i varje fall inte lösa de problemen; dem får ni klara själva.

Herr talman! Om herrar Hedlund och Antonsson befinner sig på samma linje är ett matematiskt problem som jag inte skall lägga mig i, det är kanske tur för herr Antonsson — eller för herr Hedlund — att herr Hedlund inte är här. Det problemet kan vi alltså inte syna, men det kan vara detsamma. Det finns bara ett väsentligt tillägg att göra, och det behöver inte herr Antonsson ta som en förmaning, men han kan ta det som en ganska allvarlig uppmaning. Här är det inte fråga om sekretess, och det är inte fråga om något hemlighetsmakeri. Det är fråga om politiskt ansvar och vad man kan tillåta sig att säga i olika politiska ställningar. För en halvtimme sedan valdes enligt uppgift herr Antonsson till president för Nordiska rådets svenska delegation. Om hans första handling i denna nya kapacitet går ut på att vi skall ha en särlinje där vi samlar tre nordiska länder medan vi ställer det fjärde nordiska landet utanför, då är det inte en särskilt lycklig debut i den nya positionen.

Två konstateranden, herr talman! För det första: Om herr Antonsson när han nästa gång kommer till Helsingfors står där och säger att Finland inte helt fritt kan välja sin egen väg, så kommer hans popularitet i den finska huvudstaden att bli begränsad. För det andra: Den norska regeringen har intagit en viss ståndpunkt i EEC-frågan — den har ansökt om medlemskap. Enigheten inom regeringen är kanske inte översvallande, och vi kan ha olika meningar om hur det bör gå, men den norska regeringen intar nu denna ståndpunkt. Vad herr Antonsson gör vid sin debut som ordförande i Nordiska rådets svenska delegation är att uppmana den norska regeringen att ändra sitt beslut och slå följe med Sverige och Finland i en annan uppläggning av närmandet till EEC. Jag tror inte att detta vid herr Antonssons nästa besök i Oslo kommer att ta sig uttryck i någon översvallande popularitet för honom hos norrmännen, kanske inte ens bland dem som är emot EEC. Det nordiska samarbetet är kanske inte så lätt som det ser ut ibland, och jag är tveksam om jag skall fortsätta att ge herr Antonsson goda råd, åtminstone offentligt. Det finns en tendens att det kan bli värre och värre för herr Antonsson ju längre debatten fortskrider, så jag tror att jag slutar för den här gången.

Herr talman! Efter dessa mycket remarkabla debattinlägg av herr Antonsson skall jag min vana trogen försöka komma tillbaka till de inrikespolitiska frågorna i mycket kortfattad mening. Jag måste bekänna, herr talman, att jag är litet konfunderad i dag. Efter att i 15 år ha lagt fram statsverkspropositionen och budgeten och försvarat den i remissdebatterna står jag nu här i talarstolen utan att egentligen få tala om statsverkspropositionen eller finansplanen. Men eftersom det inte har varit särskilt lätt att hålla den där fina linjen skall jag ta mig friheten att säga något som har anknytning till finansplanen och statsverkspropositionen, och jag gör det genom att replikera herrar Hedlund, Helén och Bohman. För ett år sedan skulle vi ha gjort vad vi i dag är inställda på att göra, sade herr Hedlund i sitt i vad gäller regeringens politik mycket vänliga inledningsanförande. Men då skall man komma ihåg att för ett år sedan gjorde vi ganska intressanta ingrepp i ekonomin, som förklarar åtskilligt av dagens situation. Om jag inte minns fel gick vi för ett år sedan fram med en statsverksproposition för 1970/71 som innehöll en statlig upplåning på ca 800 miljoner kronor men med reservationer för att det kunde bli mer, eftersom det inte fanns någon täckning för kommande lönehöjningar. Nu serveras riksdagen ett antagande att upplåningen för innevarande budgetår — dvs. vad vi i januari månad i fjol talade om — ligger på 1300 miljoner kronor.

Denna åtstramning av finanspolitiken är alltså ingenting som vi har vaknat upp och gjort just 1971. Vi har arbetat med den under hela fjolåret, det tycker jag bör understrykas. Jag erinrar om att riksdagen under fjolåret beslöt att höja skatterna på öl, tobak, vin, sprit, bensin och motorbrännolja. Vi tog också under fjolåret ett beslut om att flytta fram den S-procentiga omsättningsskattehöjningen, alltså momsen, för vissa tunga kapitalvaror, dels i februari månad, dels i november. Kan man verkligen vid en allvarlig betraktelse säga att så mycket mera kunde göras? Jag fann såväl i herr Hedlunds som i herrar Heléns och Bohmans anföranden en kritik mot att vad vi gör, det gör vi egentligen för sent. Det är de inte ensamma om att tycka. Det har varit en populär drapa när man har kommenterat regeringens utspel i årets statsverksproposition. Men om man kommer ihåg att lönerna under hela fjolåret låg bundna, så kanske det hela ter sig annorlunda. Från och med den 1 januari i år stiger den indirekta beskattningen över hela linjen — alltså på mat, kläder och alla nödvändiga förbrukningsvaror — men samtidigt sker ganska väsentliga skattesänkningar på statsskattens område, och dessutom genomförs förbättrade sociala reformer. Detta omnämns också i finansplanen.

Vi fick under fjolåret en sjuprocentig prisstegring, om vilken tidigare talare i dag har erinrat. Den var betingad av de skattehöjningar jag talat om — och som riksdagen i enighet fattade beslut om under fjolåret. Den var vidare betingad av att jordbrukarna skulle få högre priser och framför allt av att det förelåg en internationell överkonjunktur med åtföljande prisstegringseffekter på världsmarknaden, som påverkade importen. Jag försäkrar att det var tillräckligt för att accentuera den oro just på den del av arbetsmarknaden där man har bundna löner som vi alla har upplevt under fjolåret, framför allt under senare hälften av 1970. Jag behöver bara referera till den debatt som förts inom statstjänarkretsen på vissa områden för att alla skall förstå vad jag menar. Om vi hade satt momsen i kraft tidigare — i februari månad i fjol eller låt mig säga den 4 april, när Gunnar Hedlund kände sig för i ett offentligt uttalande — skulle fjolåret ha representerat en tioprocentig prisstegring i stället för den sjuprocentiga som vi fick. Det hade väl varit om inte en källa till glädje — jag vill inte vara så elak att jag säger det — så dock en källa till många argument under den valdebatt som vi alla presterade under fjolåret. Allvarligare är att vi, om momsen hade införts tidigare, förmodligen inte hade kunnat upprätthålla den respekt för lag och avtal som vi i dag behöver om vi skall ha en lugn arbetsmarknad i fortsättningen och om vi skall ha en fackföreningsrörelse som har respekt för lag och avtal.

En och annan vill kanske i dag göra gällande att vi nu befinner oss i den motsatta situationen, att vi är inne i någonting som närmast talar för en depressiv utveckling och en lågkonjunktur. Vi har avvisat det i våra skrivningar i finansplanen. Jag tror personligen att sysselsättningen kommer att vara god under 1971. Just nu visade mig inrikesministern en statistik över arbetslöshetsräkningen under januari månad i år. Om jag minns rätt är uppgifterna tagna den 16 januari. Arbetslöshetssiffran stannar ändå vid litet över 57 000 under denna årets sämsta månad. Arbetslösheten låg på över 50 000 i fjol när vi, som vi alla är på det klara med, hade en klar överkonjunktur. Jag tror inte att vi har klarat oss igenom någon januari månad sedan 1960-talets början — med undantag av fjolåret — med så låg arbetslöshet som i år. Jag försäkrar er, ärade kammarledamöter, att om det skulle utveckla sig så att ytterligare lättnader i den ekonomiska politiken erfordras är det oändligt mycket lättare att genomföra sådana förslag än att i det motsatta läget dra åt skruvarna. I modern tid har ingen finansminister fått nej av riksdagen då han lagt fram förslag om lättnader. Alla sänker räntan, sade oppositionsledaren, men hos oss sker ingenting. Det är möjligt att han inte är ensam om den reflexionen, men jag försäkrar att vi ännu har en stark efterfrågan på pengar här i landet. Så länge efterfrågan är hög är priset högt — det gäller också i fråga om pengar. Priskontroll på pengar tillhör de allra svåraste områdena; det har vi lärt oss under bl.a. 1970.

I det här läget talar klokheten för att man först försöker öka tillgången på pengar för att skapa förutsättningar för ett lägre pris på dem. Den starkare finanspolitiken, som vi i allt väsentligt lade grunden till genom fjolårets riksdagsbeslut och som vi nu utnyttjar under innevarande år, ger oss tillsammans med en lugnare konjunktur en viss möjlighet att öka tillgången på pengar. Riksbankens och affärsbankernas överenskommelse för en vecka sedan är ett uttryck för detta. Det är den vägen vi skall gå, då vi vill avläsa en bättre balans mellan efterfrågan och tillgång på pengar, allt inom ramen för vad våra arbetskraftsresurser medgiver. När den grå marknaden successivt försvinner — men inte förr — finns de reala förutsättningarna för att diskutera en räntesänkning. Herr Hedlund har med instämmande av herr Helén yrkat på ett allmänt släpp av investeringsfonderna. Han gjorde en reservation för storstadsområdena, och jag tror herr Helén gjorde samma reservation. Denna fråga följer vi självfallet på regeringsplanet, och det har vi gjort under hela den ekonomiska period som sista halvåret av 1970 representerar. Vi har emellertid ännu inte funnit läget vara sådant att det vore en klok politik att släppa investeringsfonderna generellt. På den punkten har det rått full enighet mellan regeringen och arbetsmarknadsstyrelsen, som via sina länsarbetsnämnder har god kontakt med läget runt om i landet. Ett allmänt släpp spolierar eller i varje fall förhindrar i stor utsträckning den effektivisering av regionaloch lokaliseringspolitiken och de resultat av denna som vi önskar. Jag vågar nog säga att via investeringsfonderna har vi haft ett av de mera effektiva medlen att driva lokaliseringspolitiken så som vi önskar i form av en industrietablering inom stödområdet. Dessutom har vi tillämpat sådana principer — vilket de flesta känner till — att om det funnits en lokal arbetslöshet inom något område utanför stödområdet, så har även det området blivit förklarat som stödområde med möjligheter att där använda investeringsfonderna. Det gäller bl.a. för Boråstrakten, för Viskadalen och det gäller för Norrköping. Det är fortfarande den selektiva användningen av investeringsfonderna. Skulle det visa sig att arbetslösheten får större omfattning på något specifikt ställe finns ju möjligheten att fortsätta med den selektiva tillämpningen även där. Men jag är mycket angelägen om att man från oppositionens sida inte så här reservationslöst far omkring och yrkar på att investeringsfonderna skall släppas rent generellt. Det finns naturligtvis en hel del företagare som tror att det blir så, om man bara lugnar sig litet grand. Nu är det emellertid ingen på regeringssidan som tror att den situationen inträffar. Det enda resultat man kan avläsa av dessa anspråk på att investeringsfonderna skall släppas generellt är väl därför att man inte får den utveckling på den industriella investeringsfronten som vi i annat fall har god anledning att räkna med. Ingen av oss torde vara särskilt betjänad av en sådan konsekvens. Om jag ett ögonblick skulle stanna vid de stora tankarnas flykt, som jag tyckte att Gunnar Hedlund svingade sig upp till i en del av sitt anförande, skulle måhända ett något mera dämpat ordval än vad han använde ändå passa bra. Jag åsyftar då vad han sade om lokalisering och urbanisering och om problemet med livet i tätorterna respektive livet i glesbygderna. Gunnar Hedlund sade att i de mera tätortsbetonade områdena hamnar människorna i rotlöshet, stress, sjukdom och elände. Ja, det finns väl inte någon vetenskaplig utredning som direkt har testat dessa olika negativa utslag per tusen människor i tätorter och i glesbygd. Det finns naturligtvis mycket av tro här, mer tro än vetande. Man får dock inte glömma bort att väldigt många människor av fri vilja har valt att flytta till de mera tätbebyggda områdena, även till storstäderna. Jag har den uppfattningen att den driven har varit litet för snabb. Det är därför vi driver vår lokaliseringspolitik. Det är därför vi försöker få en bättre balans. Men man kan inte göra sådana här onyanserade uttalanden. Riksdagen kommer i vår att få ta del av en proposition från regeringen om utlokalisering av statliga ämbetsverk. Reaktionen bland de anställda är alldeles påtaglig och otvetydig. De kommer inte heller nämnvärt att påverkas ifall vi försöker tala om för dem att de genom att stanna kvar här i Stockholm blir rotlösa, stressade, belastade med sjukdomar, olyckliga och inbegripna i storstadens elände. Detta innebär menar jag, att vi inte slår av på lokaliseringspolitiken — denna proposition kommer följaktligen — men att presentationen av problemet landsbygd och stad får ligga litet närmare verklighetsunderlaget. Jag tror att alla parter tjänar på det. I övrigt en komplimang till herr Hedlund. Han har läst finansplanen och jag tycker att han har läst den rätt på alla väsentliga punkter. Han ansluter sig till regeringens syn på den äldre arbetskraftens problem och rätt till anställning. Han finner det också meningslöst att kämpa för nominella löneförhöjningar, som bara äts upp av efterföljande prisstegringar. Detta har sagts även i finansplanen. Han gjorde ett uttalande om att makten bör ligga hos folket, och inte behöver han tvista med den sittande regeringen på den punkten. Han talade om utbyggd företagsdemokrati, och även där råder ju en glädjande samstämmighet. Han talade också om gemensamma ansträngningar för att få mer åt alla att dela. Jag understryker således det allmänna intryck jag fick av Gunnar Hedlunds inlägg att han har läst finansplanen och i allt väsentligt ansluter sig till dess motiveringar och innehåll. Det bör lova en hel del för framtiden. Sedan vill jag göra några kommentarer med anledning av herr Heléns anförande. Med det skämtlynne som då och då rinner på herr Helén berättar han för oss att majoritetsregeringar är bra, om de är socialdemokratiska — eller s-märkta, om jag skall använda det ordet. Jag har absolut ingenting att invända på den punkten. Jag hade nöjet att ha en debatt på Nationalekonomiska föreningen för en vecka sedan. Endast min sedvanliga blygsamhet hindrade mig från att instämma när flera professorer och docenter talade om hur utomordentligt vi hade levt i detta land under 1960-talet. En av dem var så hygglig att han sade detsamma även när det gällde 1950-talet. Jag har litet lättare att övervinna min blygsamhet när jag träffar oppositionens representanter i riksdagen. Därför vill jag i likhet med statsministern erinra om att man vid en tillbakablick kan konstatera att det har varit en påtagligt god och riktig framstegsoch tillväxttakt i den svenska ekonomin under den tid vi har haft en, som det heter, socialdemokratisk majoritetsregering. En koalitionsregering är också bra, sade herr Helén, om den är s-märkt. Jag håller med honom på den punkten också. Jag har prövat den i sex år och på det hela taget fungerade den ganska bra. Det råder alltså inte några delade meningar om detta. ”En minoritetsregering är bra om den är s-märkt.” Beträffande detta är jag litet mera tveksam än herr Helén. Det är mämligen så att en minoritetsregering nog är det sämsta av dessa tre alternativ. Men herr Helén har rätt så till vida att en socialdemokratisk minoritetsregering är bättre än en borgerlig sådan och det senare är ju för dagen det enda alternativet. Följaktligen har vi gjort det bästa möjliga av situationen. Vi skall ha en kraftig förbättring av handelsbalansen, säger herr Helén. Det betyder att en åtstramning på andra områden skall möjliggöra detta. För att komma från en folkpartiledare är det där naturligtvis ganska intressant. Men säg mig den glädje som varar beständigt. Vi skulle också enligt herr Helén ha bättre och högre väganslag och inga köer av folk som väntar på att få telefonen installerad. Han anförde kritik på denna punkt. Men då måste konsekvensen bjuda att det skulle se annorlunda ut i budgeten än det gör nu på dessa båda områden. Vi skall alltså dels vara mer sparsamma, dels ösa på mer. Vi skall ha mindre offentliga investeringar och större offentliga investeringar. Och då känner vi igen folkpartiet: allt blir vid det som är gammalt och vant, även om det nu serveras i en finare förpackning. Jag har, herr talman, naturligtvis i det sista avseendet bara tänkt på lokalen och ingenting annat. Hur illa regeringen sköter sin ekonomi ansåg sig herr Helén ha belägg för när han talade om den glöd som Kolare visade i avtalsförhandlingarna. Det har väl knappast så mycket med den allmänna ekonomin att göra. Kolare som alla andra arbetar för medlemmarnas intressen. Han är deras funktionär och är tillsatt för att göra detta. Om Kolare driver förhandlingarna med glöd må det vara hans sak. Intensiteten när det gäller att driva sina uppfattningar är i allmänhet en personlig konstitutionell fråga, och alla personer är nu inte likadana även om bevekelsegrunderna är precis desamma. Här har från flera håll efterlysts en ekonomisk plan för framtiden, men samtidigt säger man att finansministern är fasligt litet intresserad av detta. Det har herr Helén — jag tror det var han som sade det — lärt sig av Per Albin. Det kunde vara rätt lockande att tala litet ekonomisk och annan planering. Planering är alltid ett honnörsord, mina vänner, ett honnörsord som bär ganska långt om man ställer sig i en talarstol och bekänner sig till planeringens välsignelser. Men skall man planera — vi har ju erfarenhet av det, det görs en vägplan, en bostadsplan, en utbildningsplan och planer för andra områden — blir man naturligtvis fängslad av arbetet och får en överdriven uppfattning om just det områdets vikt och betydelse i det stora sammanhanget. När sedan alla dessa planer skall adderas, framstår det som en enkel och klar sanning att det här icke går att genomföra. Och försöker man anpassa det hela till vad som är ekonomiskt rimligt och möjligt, ja, då är man naturligtvis en dålig planerare. Då har man i långa stycken förstört den fina planeringen, och då är man en opportunist som improviserar efter vad dagen ger möjligheter till. Nu kan man säga: Naturligtvis skall man inte bara se vad vi i dag kan göra utan tanke på framtiden. Jag skall vara så hygglig att jag säger att det bakom varje politisk partibildning ligger en målsättning för framtiden, en linje som man vill realisera. Men varje praktisk politiker lär sig förr eller senare att marschen mot det målet sannerligen inte är utstakad och rätlinjig. Man tvingas att göra omvägar och krokvägar. Man kan ibland tvingas att ta ett steg tillbaka för att ta två steg framåt, som Lenin instruerade sitt folk någon gång i 1920-talets början. Den praktiska politiken ställer alltid nya perspektiv, nya situationer, vilket inte betyder att man tappar bort linjen och vägen men att man naturligtvis kan bli beskylld för att vara en dålig planerare och att man inte vågar dra ut planerna så där exakt långt och rätlinjigt. Vi som varit med i riksdagen så pass länge att vi minns det här har ett strålande exempel på detta. En av herr Heléns företrädare som partiledare, professor Bertil Ohlin, har ägnat mycken tid åt att kalfatra och genera det parti jag representerar för det efterkrigsprogram som gjordes efter krigsslutet 1945, trots att jag inom parentes kan säga att huvudlinjerna i det programmet är genomförda. Men naturligtvis gick det inte att genomföra så där rätlinjigt. Vi sade i det programmet att vi skulle klara av bostadsbristen. Det skall vi också göra. Hur många gånger har inte herr Heléns företrädare stått i riksdagens talarstol och sagt: Här klarar ni inte ert program! Det var ett stort nöje för honom att berätta om alla de punkter där vi inte omedelbart kunde realisera programmet. Naturligtvis kommer man så småningom fram till att programmen har sitt värde men att den praktiska politiken har sin ofrånkomliga logik, som gör att det får bli en kompromiss — i varje fall om framstegstakten. Självklart betyder inte detta någon idéelöshet, det vill jag understryka. Sedan vill jag säga någonting om annonsskatten. Vi var väl medvetna om — i varje fall var jag helt medveten därom — att det var den fråga, som skulle bli den verkligt intressanta när man kommenterade den framlagda statsverksbudgeten. Här har ställts en direkt fråga — jag tror att det var herr Helén som ställde den: Kommer förslaget om annonsskatt att remitteras? Jag tror att jag kan svara ett klart och enkelt nej på detta. Det finns ingen annan fråga mig veterligt som har debatterats så till den grad intensivt och där frågeställningarna och opinionsläget blivit så kartlagda som just frågan om annonsskatten. Det är dessutom nu en offentlig remissdebatt, som präglats av ett språk som i ett avseende är ganska skiljaktigt från den byråkratiska remisskrivningen. Man har frågat: Har finansministern fått fnatt? Man har frågat om finansministern råkat ut för rena galenskapen. Det är klart att med detta dramatiska och måleriska språk råder det inte någon tvekan om att man i varje fall får reda på var meningarna just nu ligger. Debatten skulle som alla debatter vinna på om den kom på sin rätta plats, och därför kan man ju lugna ned sig litet grand. Låt mig rehabilitera mina medarbetare i finansdepartementet när man har trott att ”Sträng som i allmänhet är en klok karl inte har kunnat hitta på det här själv”. Låt mig säga: Det mesta har han hittat på själv, möjligen med hjälp från någon annan på regeringsplanet, men teoretikerna — som det brukar heta — i finansdepartementet är helt oskyldiga när det gäller idén. Vad som emellertid är mycket intressant när man lyssnat till denna debatt om annonsskatten är att alla tycker synd om de små, men ingen tycker synd om de stora. Jag har lagt det på minnet. Vi får väl undersöka möjligheterna och se om vi kan tillmötesgå den allmänna uppfattningen så, att vi tycker synd om de små, men inte om de stora — det är ju ingen som har talat för dem. Alla möjligheter finns ju, och alla variationer finns. Debatten får vi ta när propositionen kommer, men vad som har sagts i dag är ändå rätt intressant och kanhända vägledande för utformningen av förslaget. Så, herr talman, några ord till herr Bohman. En fast ekonomisk politik måste vi ha, sade herr Erlander — så började herr Bohman sitt inlägg. Och, säger herr Bohman, det betyder att domen är hård över regeringen, när den gamle statsministern måste i mästrande och förmanande ordalag tala om att nu måste vi ha en fast ekonomisk politik. Det är väl i och för sig inte så överraskande om Erlander säger det. Han känner ju regeringens opposition bättre än de flesta. Och att vi har sagt att vi måste ha en fast ekonomisk politik är ju inget nytt anno 1971. Skall det vara indirekt en dom över regeringen om någon tvingas säga, att nu kräver läget en fast ekonomisk politik? Jag har väldigt svårt att förstå det. Då får jag väl dra den slutsatsen, att den domen fallit hårt på mig under mina 16 år som finansminister. Den faller lika hårt över min företrädare Sköld under hans sex år och lika hårt över hans företrädare Wigforss under hans 17 år som finansminister. Trots detta lever vi vidare med herr Bohmans hårda dom över våra arma huvuden, precis på samma sätt som vi gjort under dessa tre finansministrars tid. Herr Bohmans dom är också någonting av den efterklokes. Den förutseende regering har icke sett dagens ljus, som inte får lämpa politiken efter förhållandena, när de uppstår och om de uppstår. Utvecklingen ger ständigt nya perspektiv och, som jag nyss sade, inget program kan genomföras på den raka och räta vägen. Trots allt — herr Bohman lät undslippa sig att vi dock har Europas högsta standard. Det är alldeles rätt. Statsministern verifierade detta genom att hänvisa till en del internationell ekonomisk statistik, och ibland kan ju siffror tala bättre än långa utläggningar — jag tror det räcker med detta. Sedan kom Ingmar Ströms predikan in i detta intressanta utspel. Om jag fattade herr Bohman rätt tog han den som något av en vitamininjektion för att attackera regeringen och regeringspolitiken. Dra nu inte alltför stora växlar på vad Ingmar Ström sade i Slottskyrkan. Vi var ju flera som hörde det — jag var där bl.a. — och han riktade sig i allmänna, förmanande ord till politikerna oavsett partitillhörighet. I den mån han var kritisk, var han kritisk mot oss alla. Där har jag väl möjlighet att på nytt hänvisa till oppositionsledaren, som i sitt första anförande här i dag säger: Vi har ju alla vårt ansvar för vad som har skett under dessa år. Gunnar Hedlund var i det avseendet ärlig och uppriktig. På den punkten har han väl uppfattat Ingmar Ström som jag har uppfattat honom. Jag har blivit litet efter i den litterära historieforskningen under det senaste halvåret, delvis därför att budgeten har tagit för mycket tid för mig. Därför har jag inte hunnit läsa Sven Delblanc, som enligt vad vi har upplysts om av herr Bohman lär ha uttalat att staten har utvecklat sig till den opersonliga makten, som arbetar med konstiga blanketter och pinar medlemmarna av folkhushållet med dessa. Det är onekligen så att utvecklingen kräver t.o.m. sådana prosaiska ting som trista blanketter. Framför allt om man är angelägen att planera samhället tarvas åtskilligt av statistiskt underlag och en av förutsättningarna för det är ju sådana här besvärliga blanketter. Det rent personliga avståndet mellan myndighet och folk — eller som det ibland brukar heta, mellan the Establishment och folk i allmänhet — har jag för min del aldrig känt men jag har en känsla av att herr Bohman ibland har något svårare för att tala med folket än vad jag har. Herr Bohman kom sedan in på en annan fråga — och det är möjligt att han inte var helt ensam på den punkten, det var litet mera i förbigående men även den frågan kommer naturligtvis att få sin extra utförliga debatt — nämligen om de två tredjedelar av svenska folket som skulle få en skattesänkning genom den nya skattereformen. Det är alldeles korrekt i förhållande till om vi inte skulle ha gjort någon skattereform. Men jag var angelägen om att reservera mig för förändringar på kommunalskattens område. Om kommunen höjer skatten med en krona för en person som har 25 000 kronor i beskattningsbar inkomst blir det 250 kronor mera i kommunalskatt. Om man höjer med två kronor blir det 500 kronor mera osv. Om en person får sin lön höjd med tio procent — och det har varit en ganska normal inkomstförbättring under de senaste åren — höjs en lön på 30 000 kronor till 33 000 kronor. På 33 000 kronor får vederbörande en högre skatt än han får på 30 000 kronor. Det går inte att göra den enkla jämförelsen utan hela tiden får man jämföra med samma löneläge och exkludera kommunalskattekonsekvenserna. Om man gör detta håller vad vi har sagt, nämligen att det blir en skattesänkning för två tredjedelar av svenska folket i förhållande till om vi inte skulle ha gjort någonting utan fortsatt med det gamla skattesystemet. Herr Bohman överraskar på slutet när han säger att vi har en övervärderad valuta. Detta är ett mera anonymt sätt att uttrycka en ganska brutal sanning, nämligen att man önskar en devalvering. För närvarande säljer vi allt vad vi kan producera i landet och vi säljer det till goda priser. Exporten stiger snabbare än importen. Under hela sista halvåret 1970 — och mycket talar för att det fortsätter under 1971 — har exportsiffrorna legat avgjort över importsiffrorna, allt sett i jämförelse med ett år tidigare. Vi har glädjen konstatera att t.o.m. valutareserven har ökat under 1970, i allt väsentligt under de sista månaderna av året, om jag minns rätt med cirka 370 miljoner kronor. Herr Bohman måste hysa den för mig obegripliga uppfattningen att en förändring av växelkurserna i detta läge skulle vara en riktig åtgärd. Jag kan inte dra någon annan slutsats när han talar om att vi har en övervärderad valuta. Om vi skriver ner valutan klarar sig den klämda hemmaindustrin bättre enligt herr Bohman. Detta kan möjligen vara riktigt, eftersom den i praktiken fungerar som en förstärkning av tullskyddet. Det är emellertid inte bara fråga om kläder och skor. Om vi, som herr Bohman säger, skulle ha en övervärderad valuta och gjorde som han önskar, dvs. skriver ned valutan, får vi ju en allmän prisstegring på allt vad vi importerar — det må vara olja, bensin, metaller eller råvaror till vår industri — och som följd av detta en rad av prishöjningar. Jag står som ett levande frågetecken när herr Bohman i denna debatt kastar ut påståendet att vi har en övervärderad valuta. Herr Bohman slutade dock med en mera begriplig konklusion. Han sade att hans partis målsättning är att bringa den socialdemokratiska regeringen på fall. Ja, varför skulle herr Bohman i annat fall sitta där han nu sitter? Det är ju hans uppgift. Vi har inte väntat att han skulle hjälpa oss att sitta kvar i regeringsställning — sådana våldsamma överraskningar tål vi helt enkelt inte!

Herr talman! Jag tror inte för ett ögonblick att herr finansministern lever i en sådan oskuldsfull okunnighet, som han gav uttryck för när han polemiserade mot mitt uttalande att sociala missförhållanden gärna koncentreras till storstadsområdena. Det är få människor i vårt land utom finansministern som skulle vilja säga emot mig på denna punkt. Det är allom känt vad tunnelbanebråken, Sergels torg-upptågen, knarktrafiken osv. innebär, och detta är tillräckligt för att ,ge täckning åt mitt påstående, nämligen att de sociala missförhållandena koncentreras till storstadsområdena. Det gäller både i vårt land och i andra länder. Finansministern fann såvitt jag kunde förstå en enligt hans mening glädjande samstämmighet mellan mina uttalanden i denna debatt och åtskilligt av det som framhålls i finansplanen. Det är tydligen fråga om ungefär samma överensstämmelse som den jag har kunnat konstatera mellan finansplanen och centerns förkunnelse t.ex. i valrörelsen. Det är därför inte så underligt att jag i dag konstaterar denna samstämmighet. Det är alldeles riktigt att jag framhöll att vi alla i denna kammare har hjälpt till på utgiftssidan i budgeten. Jag sade det, och jag har sagt det förut. Jag gjorde också ett tillägg, men det slopade finansministern — som jag förmodar av tidsskäl. Jag sade nämligen att man begär något mer av regeringen i fråga om möjligheten att överblicka den statsfinansiella situationen och när det gäller att framlägga förslag, som eventuellt föranleds av ändringar i denna, än av oppositionen. Den har några få experter till förfogande, vilket skall jämföras med de tusentals statsanställda som kan sättas in för att göra utredningar åt regeringspartiet. Detta tillägg gick emellertid finansministern förbi, och det må vara hans ensak. Finansministerns påpekande att man borde ha vidtagit åtgärder tidigare är mycket populärt. Man möter det överallt. Om det på alla håll gällande att så är fallet, kan man undra om det möjligen inte beror på att det som gjorts kommit för sent. Jag skulle under sådana förhållanden själv ta mig en funderare och fråga mig om det inte, när det nu är så många som enstämmigt säger detta, kan ligga något vettigt i deras påståenden som jag kunde dra lärdom av. Det skulle ligga mycket nära till hands att resonera på detta sätt. Det är klart att det är en anständighetsfråga att inte lägga på en moms för tidigt. Men är det inte en anständighetsfråga också att tala om 3 eller 3,5 procent i prisstegring och få 7? Den prisutveckling som inträffade hade kanske kunnat undvikas. Enligt Sydsvenska Dagbladet och enligt vad som meddelats i radio kände herr Geijer sig för vid ungefär samma tidpunkt som jag, om det inte kunde tänkas en tidigareläggning av beskattningen. Jag skulle tro att han utgick från samma tankegång som jag, nämligen att man därmed kanske kunde hålla tillbaka inflationen något och kanske också öka den klena investeringstakten litet snabbare. Under perioden 1962—1969 t.ex. stannade investeringsökningen vid 15 procent i Sverige, medan den uppgick till 50 procent i Frankrike och England under motsvarande tid och 100 procent i USA. Mot den bakgrunden är det väl inte underligt om man kom fram med en del förslag, vars genomförande man tror hade varit ägnade att få investeringarna i gång litet tidigare. Jag skulle inte ha satt mig emot, om finansministern hade föreslagit höjd bensinskatt ett år tidigare. Detsamma gäller ölbeskattningen. Om finansministern, som hade hela sitt kansli till förfogande, hade sagt oss att åtgärden behövdes för att vi skulle få en starkare finanspolitik, så tror jag att han skulle ha mött gensvar hos oss. Han mötte inget motstånd från vårt håll i fråga om något av dessa förslag. Samma dag som de hade publicerats sade jag ja till dem, och jag tror att om de hade kommit tidigare så hade svaret blivit detsamma. Vi anade hur det låg till, men vi kunde inte bestämt konstatera det. Det borde ha varit lättare att göra det i finansdepartementet. Olyckan med valutareserven, som har smultit ihop från sex till fyra miljarder, investeringsökningen som profeterades till 15 procent och blev 7,5 procent osv. talar sitt tydliga och klara språk.

Herr talman! Finansministern var ju så gemytlig i kväll, att det nästan tar emot att komma med någon kritik mot vad han sade, men på några punkter måste jag ändå få göra det. Herr Sträng började med att säga att det var inget nytt 1971 med den här åtstramningen. Nej, det är riktigt. Det var strax efter valet 1970 som regeringen lade fram sitt stabiliseringspaket. Då sade LO-ordföranden Geijer att det varit klart sedan länge att det behövts en stabilisering. Och herr Geijer hade ju varnat redan tidigt 1970 för vad som skulle hända 1971, om man inte gjorde någonting åt det hela. I höstas antydde jag för finansministern att när herr Hedlund talade om en tidigareläggning av momsen, så var det någonting som vi på oppositionssidan hade resonerat om. Men ni vill ju aldrig lyssna på oss tillräckligt länge. Nu är ni i en ny situation. Bryt inte samtalen så tidigt att ni aldrig hinner få reda på vad vi egentligen menar! Och ta inte för allvarligt på det här med kommunistuppgörelsen. Jag blev nästan förskräckt när herr Sträng plötsligt började tala om att det var av Lenin han hade lärt sig att man skall ta ett steg tillbaka och två steg framåt. Det är väl ändå inte meningen att uppgörelsen om utskotten skall gå så på djupet? Sedan lämnade finansministern en glädjande upplysning, som väl var avsedd som en sensation, om de låga arbetslöshetssiffrorna i januari. Visst var det en sensation, om räkningen gjordes den 16 januari, ty det var en lördag, och då är det ju inte så värst många som kan vara borta från jobbet. De tillfälliga siffrorna, som grundar sig på en dags räkningar, är inte särskilt pålitliga, det vet herr Sträng. För ett par år sedan hände det att det snöade våldsamt just den dagen räkningen gjordes. Hur stora var inte siffrorna då, och hur fick inte herr Sträng äta upp att det var en tillfällig höjning av arbetslöshetssiffrorna! Men det viktiga är att vi nu kommit i ett läge, som hänger samman med att regeringen inte i tid velat underbygga förtroendet för penningvärdet och statsmakternas handlande inom löntagarorganisationerna. Det var detta som var hela syftet med vår stabiliseringskonferens, med de krav som vi reste på att vi tillsammans skulle kunna bygga under och vinna löntagarnas förtroende för en samlad stabiliseringspolitik. Det låter nu i herr Strängs mun som om allting vore bra, och vi som sitter här i denna ombonade sal tycker kanske att det är så. Men utanför detta hus tycker inte alla människor att den ekonomiska politiken har varit så bra. Praktiskt taget alla statstjänstemän fick reallönesänkning förra året, och de tycker inte att finansministern skött deras sak så bra som varit möjligt. Då kommer herr Sträng som vanligt fram till att vi skall lämna allting åt honom. På Nationalekonomiska föreningen sade han det t.o.m. på När han varnar oss för att väcka falska förhoppningar hos företagarna genom att tala om att investeringsfonderna måste släppas fria, skall jag gärna lägga till för att finansministern inte skall råka i svårigheter: Kom ihåg, alla företagare, att herr Sträng är så envis att ni inte skall vänta att det sker särskilt snart. Men skälen för att släppa investeringsfonderna fria utanför de överhettade storstadsområdena har blivit starkare, och därför måste man rusta sig för det. Det som tydligen tar emot hos herr Sträng är att vänja sig vid minoritetssituationen. Han gjorde en skön själs bekännelse när han talade om att han egentligen inte tyckte att ens en socialdemokratisk minoritetsregering var bra. Planering vill han inte ha, bara i begränsad omfattning. Den finns, säger han, men den finns tydligen inte så som t.ex. LO-Odhner vill ha den. Denne sade för en tid sedan att vi har krävt planering i 15 år men att det inte blivit något av. Vad som saknas är en rangordning mellan de olika angelägna reformområdena. Det är den typen av plan vi vill ha. I stället får vi annonsskatten, och den är verkligen ett steg bakåt som jag förut inte kunde tänka mig att herr Sträng hade fått uppslag till från kommunistsidan. Det är verkligen en allvarlig sak att finansministern inte ens vill remissbehandla denna fråga, att ett förslag som inte ens är känt i sina detaljer skall behandlas som färdigt. Vi tror verkligen att det är nödvändigt att föra ut detta till en allmän debatt när detaljerna blir kända, men regeringen tycks mena att pressdöd är lättare att uthärda om den drabbar alla lika. Det är inte vår mening. Pressen är ovärderlig som bevakare, opinionsbildare och nyhetsförmedlare. Ekonomiskt självbärande tidningar som står särskilt självständiga mot statsmakt, partier och annonsörer är verkligen någonting av värde. Det är därför vi säger nej till den annonsskatt som tonat fram i finansplanen. Vilka stabiliseringspolitiska åtgärder som måste komma att beslutas får vi beröra i finansoch skatteutskotten när det blir så dags.

Herr talman! Finansministern började med att felaktigt återge mitt citat av Tage Erlander och det finns därför skäl att gå tillbaka till vad jag verkligen sade och vad Tage Erlander verkligen sade. Förre statsministern påvisade att riksdagens viktigaste uppgift nu var ”att samla sig kring en konstruktiv, fast ekonomisk politik”. Jag drog av detta uttalande den slutsatsen att det borde förplikta till samarbete, till hänsynstagande till de andra demokratiska partierna, och att man inte ”lutade sig” mot kommunisterna. Domen skulle bli hård, framhöll jag, om det var kommunisterna som man stödde sig på när man vidtog behövliga åtgärder. Det är något helt annat än vad finansministern lade i min och herr Erlanders mun. Vad det andra citatet från Ingmar Ström beträffar, återgav denne i sin mycket intressanta predikan, tankeväckande för många av oss, hoppas jag, en undersökning som visat att människorna uppfattade staten som ”kall och opersonlig och i sina kontrollfunktioner okänslig för de personliga behoven”. Jag menade att det finns anledning för oss att dra slutsatser av att det är på det sättet i ett land som enligt statistiska tabeller har den högsta levnadsstandarden i världen, herr Sträng, men där det ändå finns oro och bekymmer. När finansministern målade sin vackra bild av hur bra vi har det, hur god ekonomin var förra året och när han räknade upp alla åtgärder som regeringen vidtog — som vanligt i alldeles precis rätt tid — glömde herr Sträng att nämna ett ord, nämligen kreditrestriktionerna. Dessa ledde till att företag som önskade investera, som hade investeringsplaner och som ville investera i just den goda konjunktur som då förelåg inte kunde göra det därför att erforderliga krediter inte stod till deras förfogande. Restriktionerna ledde vidare till att ett stort antal företag, större än vanligt, slogs ut, att vi fick fler varsel om nedläggelser än tidigare, att det goda året inte blev det goda år som det kunde ha blivit då det gällde att bygga upp resurser som vi skulle ha behövt i år och för framtiden. Läget blev så besvärligt att regeringen tvingades improvisera vissa förbättringar på kreditsidan under våren. Efter vad som har hänt frågar vi oss därför nu: Finns det anledning att förvänta sig att den höga investeringstakt skall förverkligas som finansministern har räknat med i årets finansplan? Finansministern har själv sagt att man mycket väl kan leda hästarna fram till vattenhon men att man inte kan tvinga dem att dricka. Förväntningarna och intresset hos den eventuellt investeringsbenägna företagsamheten är naturligtvis mindre i år än vad det var förra året. Finns det då tillräckligt många stimulansåtgärder föreslagna i statsverkspropositionen? Investeringsavdraget på 20 procent är bra, men räcker det? Behövs inte därutöver ytterligare åtgärder? Det är i det sammanhanget som ett frisläppande av investeringsfonderna kommer in i bilden. Och rätt skall vara rätt, herr finansminister: Jag har också menat att investeringsfonderna skall frisläppas. Man kan naturligtvis göra undantag för storstadsområdena — man kanske bör göra det, ehuru jag inte tror att det i och för sig är nödvändigt. Vettiga industrier investerar i dag inte i storstadsområdena om de kan undvika det; de har lärt sig vad det kostar att få tag i och behålla lämplig arbetskraft och att möta de problem som uppkommer i tätorterna. Sedan kommer vi tillbaka till det gamla löftet om att två tredjedelar av svenska folket skall få en skattelindring genom den skattereform som till staten drar in betydligt högre skattebelopp än tidigare. Herr finansministern och jag får väl tillfälle att i anledning av min interpellation diskutera den statistik som ligger bakom dessa uttalanden. Därför må det för dagen vara nog att påminna om att när löftet att två tredjedelar skulle få skattelindring gavs, tog man inte hänsyn till den penningvärdeförsämring och de höjda löner som gör att en stor del av de människor som skulle få en skattesänkning kommer upp i en inkomstnivå där marginalskatterna är så höga att den utlovade skattesänkningen äts upp. Om man lägger två tabeller bredvid varandra och tar hänsyn till alla faktorer — även till sådana som att man går miste om bostadstillägg och att man får betala höjda barndaghemsavgifter och till kommunalskatten, som man talade förvånansvärt tyst om i valrörelsen, herr Sträng — så finner man att den slutliga effekten inte blir att två tredjedelar av inkomsttagarna får skattesänkning. Och även om så skulle bli fallet kommer efter bara ett, två eller tre år hela svenska folket att ha fått en skattehöjning, om inte herr Sträng då ändrar på skattetabellerna — och det kan man naturligtvis hoppas att han kan tvingas att göra. Sedan berömde sig finansministern av att valutareserven var så god nu efter årets slut. Men då skall man väl ändå ta hänsyn till att valutareserven döljer en mycket stor kortfristig upplåning i utlandet. Skulle man här hemma vidtaga några åtgärder i räntehänseende utan att ha garderat sig kommer pengarna att löpa ut och valutareserven att få en helt annan bild än den teoretiskt och formellt har i dag. Valutareserven kan inte vara oförändrad om man har haft den bytesbalansbrist under året som vi i själva verket har haft — det vet finansministern bättre än jag, höll jag på att säga.